Herr talman! Sveriges skogsbruk och skogsindustri har oerhört stor betydelse från flera synpunkter. Direkt och indirekt sysselsätts över 200 000 personer, varav ca 40 000 personer arbetar i själva skogsbruket och ca 100 000 inom skogsindustrin. Ca 70 000 arbetar inom den indirekta verksamheten, transportväsende, varuhandel, verktygstillverkning m.m. Det är också viktigt att påpeka att alla dessa sysselsättningstillfällen är bra fördelade över hela vårt land, och då inte minst inom vad vi brukar kalla glesbygdsområden. Även ekonomiskt har skogsnäringen med sin industri en mycket stor betydelse. Jag vill här särskilt framhålla den stora andelen och de höga siffrorna av exportinkomster som kommer från skogen. Nettointäkten av skogsindustrins export är hela 50 miljarder per år, vilket kan jämföras med bilindustrins ca 15 miljarder och med den övriga verkstadsproduktionens 10 miljarder. Man kan alltså utan överdrift säga att skogsbruket är en mycket väsentlig del av vårt folkhushåll och en oersättlig del av vår ekonomiska tillväxt. Skogen är en förnyelsebar naturresurs. Målet måste vara att skapa förhållanden som leder till att denna resurs sköts och förvaltas på ett sådant sätt att dess producerande förmåga inte bara vidmakthålls utan också förbättras till gagn för kommande generationer. Detta kräver långsiktighet, uthållighet och stabilitet. Skogspolitiken blir trovärdig endast om dessa krav tillgodoses. Ett aktivt och lönsamt skogsbruk är också den bästa garantin för en god miljö och för tillgång till fina naturupplevelser. Ett skogsbruk hårt pressat av avgifter, skatter, regleringar och restriktioner kommer att varken ha råd eller möjlighet att erbjuda skogsvandraren, svampplockaren, jägaren m.fl. någon trevlig miljö att vistas i. Till dagens betänkande JoU16 har vi moderater fogat ett antal motioner och reservationer där vi framhållit hur vi vill utforma den framtida skogspolitiken. När det gäller lagar och förordningar anser vi att skogsbruket är alltför hårt styrt. Detta medför onödiga samhällskostnader och ökad kontroll. För den enskilde skogsägaren innebär det både kostnader och en osäkerhet om vad som är tillåtet eller förbjudet. I stället bör rådgivning och information ersätta stora delar av regleringen och författningarna. Skogsvårdslagen måste således förenklas och renodlas. Skötsellagen bör förändras så att den medger att plantering av skog på åkermark kan ske utan särskilt tillstånd. Skogsplantering bör stimuleras via gynnsamma skatteregler i stället för med bidrag. Beträffande dessa lagar kan det starkt ifrågasättas om statliga planeringsorgan är bättre skickade att bedöma såväl framtida behov av skogsråvara som skogsskötsel i allmänhet än de människor som arbetar inom skogsnäringen. Ett ganska stort avsnitt i betänkandet handlar om s.k. fjällnära skogar. Hans Dau, själv från Västerbotten, kommer i ett senare inlägg att mera utförligt beröra vår syn på detta viktiga ämne. Låt mig nu därför inskränka mig till att säga följande. I fråga om den fjällnära skogen råder det redan i dag mycket stor restriktivitet beträffande praktiskt skogsbruk. Detta är en direkt följd av riksdagens beslut i denna fråga 1985. Riksdagens beslut har följts upp genom förordningar och föreskrifter som mera i detalj reglerar skogsbrukets bedrivande. Dessa restriktioner har i stort sett accepterats av skogsägarna. Av betänkandet framgår att regeringen gett skogsstyrelsen i uppdrag att omedelbart göra en utvärdering av 1985 års beslut. En sådan utredning är i linje med vår moderata partimotion i frågan. En ökad och uthållig lönsamhet inom skogsbruket är en förutsättning för jämn avverkning. Ett sätt att förbättra lönsamheten är att minska kostnader na. Rundgången i fråga om avgifter och bidrag måste bort. Skogsvårdsavgiften är betungande och orättvis och har blivit en specialskatt på näringen. Vi har i annat sammanhang föreslagit att denna skatt i två steg skall avskaffas till den 1 juli 1990. I gengäld kan en del bidrag till skogsbruket avskaffas. I stället för bidrag till t.ex. skogsdikning och skogsvägar kan kostnader för sådana åtgärder göras direkt avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna nr 5 och nr 16.

Herr talman! Som Carl G Nilsson har framhållit är skogsnäringen en av landets viktigaste basnäringar. Det betänkande som vi nu debatterar om skogspolitiska frågor handlar om skogsvårdslagen, om skogsbruksmetoder och om behovet av ökat skydd för de fjällnära skogarna. I mitt anförande kommer jag att koncentrera mig just på dessa frågeställningar. Folkpartiet begär, liksom tidigare år, en översyn av skogsvårdslagen. Det gäller förenklingar av lagstiftningen, det gäller naturvårdshänsyn och mycket annat. Det kan konstateras att samtliga oppositionspartier vill ha en omarbetning av lagen eller av enskilda paragrafer i lagen, dock med olika motiveringar. På grund av att motiveringarna är olika har socialdemokraterna i utskottet fått majoritet för att lagen skall bibehålla sin nuvarande form. Det är enligt min uppfattning märkligt att socialdemokraterna, mot bakgrund av det förhållandet att inget av de andra partierna egentligen är helt nöjt med lagen, inte ställer upp bakom vårt krav på omarbetning. Jag är dock helt övertygad om att tiden talar för oss och att socialdemokraterna kommer att få lämna sina hittillsvarande positioner och gå med på att en parlamentarisk kommitté får se över lagen. Det finns många exempel på likartade frågeställningar, där hårdnackat motstånd i ett sammanhang byts till att man ansluter sig till oppositionens uppfattning. Jag kan som exempel nämna den översyn som skall komma om miljölagstiftningen. Socialdemokraterna ställer sig numera bakom tanken på införande av miljöavgifter. Det är bara beklagligt att omvändningen inför faktiska realiteter så ofta kommer sent. Det gäller också översynen av skogsvårdslagen. Riksdagen har uttalat sig för att miljökonsekvensbeskrivningar skall vara obligatoriska. I det sammanhanget är det värt att notera att socialdemokraterna, moderaterna och vpk avvisar förslaget att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras vid införandet av nya skogsbruksmetoder. Erfarenheterna visar ju att de föreskrifter majoriteten hänvisar till är otillräckliga. Är det verkligen så att miljökonsekvenserna av hyggesplöjning, stubbrytning, diknirig och inplantering av främmande träslag är tillräckligt väl utredda? Jag skulle vilja att utskottsföreträdaren gör klart om han anser att så är fallet. En stor del av betänkandet tas upp av socialdemokraternas och moderaternas gemensamma motiveringar för att avslå motionsyrkanden om en naturvårdsgräns för de fjällnära områdena. Herr talman! Man kan fråga sig vad det är som gör att avverkningarna i de fjällnära skogarna, Nordeuropas sista urskogsområden, väcker så mycket debatt. Är det möjligen socialdemokraternas löfte till miljöorganisationerna i valrörelsen om att man äntligen skulle ställa upp på en gräns, som inflammerar debatten? Självfallet får ett brutet vallöfte konsekvenser. På det här området säger socialdemokraterna en sak före valet, och efter valet är budskapet ett helt annat. Det finns även andra orsaker. De enskilda markägarna inom de berörda områdena känner att en naturvårdsgräns innebär inskränkningar i förfoganderätten över den egna marken. Dessutom har de här områdena av landet otillräckligt antal arbetstillfällen. Det är svårt att få arbete så att man kan bo kvari de här delarna av landet. Socialdemokraternas regionalpolitik har i det här sammanhanget gått ut på ett överutnyttjande av skogsresurser. En förklaring, kanske den viktigaste, till motståndet från ortsbefolkningen finns i motiveringen till det beslut om översyn av avverkningen som regeringen riktat till skogsstyrelsen.

Naturvård är, som jag uppfattar det, för socialdemokraterna bara något av ett honnörsord som inte bör få ekonomiska konsekvenser. När avsevärt intrång kan förekomma backar man. Herr talman! Det är därför vi har fått så många interimistiska beslut om naturreservat, där ersättningsfrågorna skjuts på framtiden. Därför har irritationen bland markägarna blivit så påtaglig. För folkpartiet är frågeställningen klar. Vi måste ställa upp för att bevara de fjällnära skogarna och samtidigt vara beredda att ge de markägare som drabbas rimlig ersättning. Vi har anvisat medel för detta. Det har socialdemokraterna inte gjort, och därför har frågan blivit så inflammerad. I desperation inför att skyddsfrågorna inte har kunnat lösas har frågan om moratorium väckts. Vi har inte kunnat ställa upp bakom det förslaget, eftersom det kan ifrågasättas om ett beslut i den riktningen eventuellt kan vara grundlagsstridigt. Moratorium behövs dessutom inte om riksdagen är beredd att följa vårt förslag att i nära samråd med ortsbefolkningen en gång för alla lösa frågan om skyddet av de fjällnära skogarna. Det gäller att få klarlagt vilka områden som skall skyddas, var avverkning kan göras och på vilket sätt den skall genomföras. Förutom de ersättningar som bör utgå till markägarna för intrång är det också viktigt att staten ställer regionalpolitiska medel till förfogande för insatser i dessa områden. I kompletteringspropositionen har folkpartiet föreslagit ett anslag på 15 milj.kr. för insatser direkt i berörda områden. Herr talman! Det är inte naturvårdens företrädare som är ansvariga för den inflammerade fjällskogsdebatten. Det är inte heller ortsbefolkningen som har ansvaret. Ansvaret ligger helt och hållet hos socialdemokraterna och på den politik som de har bedrivit i de här områdena när det gäller skogspolitik, naturvård och regionalpolitik. Jag yrkar bifall till alla reservationer som är undertecknade av representanter från folkpartiet.

Herr talman! Som det redan har sagts från denna talarstol vid ett par tillfällen i dag har skogen en stor betydelse för det svenska hushållet. En mycket stor del av vår handelsbalans utgörs av skogsprodukter. Utan den inkomsten skulle vi stå oss ganska dåligt ekonomiskt. Därför är skogen en viktig resurs, som vi skall hantera på ett så riktigt och bra sätt som möjligt för att långsiktigt kunna nyttja den. Detta med skogen är också, som sades, en mycket viktig sysselsättningsfråga, inte minst regionalt sett, eftersom de arbetstillfällen skogen ger i stor utsträckning finns ute i bygderna. Man skulle, genom en annan typ av skogsbruk, kunna behålla ännu fler arbetstillfällen ute i glesbygderna. Skogen skulle också kunna få en större betydelse i energisammanhang och i miljödiskussioner. Om vi hade en annan energipolitik, vilket centerpartiet har förordat, skulle vi kunna utnyttja skogsprodukter i betydligt större utsträckning i vår energiförsörjning. Det skulle ge förutsättningar för en bättre skogsvård, eftersom man skulle få en bättre marknad för klenvirke och annat som skall bort vid röjning och gallring. Framför allt skulle det ge en bättre miljösituation, eftersom man skulle få mindre av de bekymmersamma utsläpp som de fossila bränslena ger, koldioxid, svavel osv. Detta är en sak som ligger litet vid sidan av denna debatt. Det är frågor som vi har diskuterat tidigare, där jag dock tycker att det finns anledning att peka på att skogen har en viktig betydelse. Skogen är också betydelsefull ur rekreationssynpunkt. Där finns möjligheter, och dem skall vi vara rädda om. Naturvården, som har tagits upp här, är viktig, eftersom skogen är en mycket stor del av vår natur. Här finns ett stort intresse ute bland dem som arbetar i skogen och dem som äger skog. Vi har fått ett stort gensvar på de diskussioner vi har haft just när det gäller att ta hänsyn till naturen, till djur och växter, som man måste göra. Där har det blivit en klar förbättring. Jag har vid tidigare debatter refererat till vad som har hänt ute på bl.a. skogsdagar, där man har lagt stor vikt vid att tala om och undervisa i hur man skall bete sig. En fråga i detta sammanhang gäller en naturvårdsgräns för skogsbruket i de fjällnära områdena. Vi har från centerpartiet ställt upp för en sådan gräns. När man befinner sig i dessa områden är man vid gränsen för det område där det går att bedriva ett skogsbruk. Bekymren är på sina håll stora, och det är ibland t.o.m. omöjligt att få fram ny skog. Då måste man naturligtvis ta speciella hänsyn. Det är viktigt för alla. Samtidigt är det också viktigt att man för denna politik på ett sådant sätt att de människor som lever i dessa områden kan leva kvar. Det är denna avvägning vi tycker är så viktig. Det har vi också tagit upp i en reservation. Vi menar att man också fortsättningsvis måste kunna bedriva skogsbruk med de skogsbruksmetoder man har använt sedan uråldriga tider, även om en naturvårdsgräns införs. Det som inte bör tillåtas är de storskaliga skogsbruksmetoder som framför allt domänverket och vissa bolag har använt sig av. Det finns många negativa exempel på att man i dessa fall inte har fått fram någon skog. Jag läste för inte så länge sedan i tidningen att man har kunnat konstatera att kråkris som växer i skogen skulle vara giftigt för tallen och förhindra den föryngring man vill åstadkomma. Det är möjligt att det är så. Det är bra om man upptäcker de svårigheter som finns. Klimatet är också ett bekymmer, och det ändrar man inte så lätt. Det finns forskare som menar att vi är på väg åt fel håll i det avseendet och att man därför måste vara extra försiktig. Det viktiga är att man har ortsbefolkningen med sig när man bedriver detta arbete, och att den får vara med och påverka utformningen och se till att de skogsbruksmetoder som tillåts är sådana att det är möjligt för befolkningen att bedriva sin verksamhet också i fortsättningen. Det är viktigt för befolkningen och för bl.a. de inlandssågar som finns. Dem skall man också vara rädd om. Här finns mycket att ta hänsyn till, och det är viktigt att man gör det. Vi vill också från centerpartiets sida ha en ny skogsvårdslagstiftning. Vi fick en skogsvårdslag 1979, som i stor utsträckning uppfyllde de krav man skulle kunna ställa på en skogsvårdslagstiftning. Man skulle möjligtvis kunna tänka sig att den kunde vara litet mer flexibel och inte så hårt styrande mot barrskogsodling som den faktiskt är. Den kunskap vi i dag har är att man med fördel kan ha en mer varierad skogsproduktion när det gäller artsammansättning. Framför allt skall det inte finnas tvingande moment, som det gör i den nuvarande skogsvårdslagstiftningen. Vi hade för några år sedan en debatt om att det avverkades för litet i den svenska skogen. Då var man snabb att ändra skogsvårdslagen och bestämma att man om några år skulle göra en avräkning och se om de svenska skogsägarna hade avverkat tillräckligt mycket. En lagstiftning skall naturligtvis inte användas för att på detta sätt tvinga fram avverkning och större virkeskvantiteter. Det skall marknaden få klara. Tillgång och efterfrågan, priser m.m. skall bestämma detta. Man kan säga att årets avverkning visar att det går att få fram virke, om bara säljare och köpare blir överens om ett pris som man anser är användbart. Trots att vi har haft en ganska besvärlig vinter vad beträffar klimatet, en alltför varm vinter, och det har varit svårt att avverka, har vi ändå fått fram ganska stora kvantiteter, som jag tror är tillräckliga, just nu i varje fall. Vi vill alltså ha en skogsvårdslagstiftning som är enklare och som i första hand garanterar den långsiktiga bedömningen av skogsvård och skogsproduktion och inte går in och styr i mera kortsiktiga perspektiv, för då är det lätt att man kommer fel. Det är dessutom en absolut onödig styrning. Vi har också tagit upp skogsvårdsavgiften, som vi tycker är en felaktig beskattning av skogsbruket. Man har räknat ut att ungefär 40 96 av det netto som man får över efter avverkning går till skogsvårdsavgifter, om man räknar med en omloppstid på 60-100 år. Det är naturligtvis en alltför hög beskattning. Vi har föreslagit att man skall ta bort skogsvårdsavgiften helt och hållet. Det innebär i och för sig också att vi tar bort en del av de bidrag som man bl.a. har använt dessa pengar till. Skogsvårdsavgifterna används ju inte fullt ut på det sättet, utan en hel del går direkt in i statskassan och är på det sättet en ren skatt. Vi har velat behålla bidraget för skogsvårdsåtgärder inom det skogliga stödområdet. Vi anser nämligen att det har en regionalpolitisk betydelse. Det är en statlig angelägenhet som man får använda statliga pengar till. Det har vi velat ha kvar i detta sammanhang. Vi vill också ha kvar en del andra Prot. 1988/89:112 bidrag för lövskogsplantering, dikning och ädellövskog. Det är också sådana åtgärder som vi tycker att det är rimligt att man använder statliga pengar för att stimulera. Ett av dessa bidrag, 5:3-bidraget, som har diskuterats mycket, vill vi i stort sett ta bort. Det har varit en ganska omfattande diskussion om huruvida det bidraget har varit bra eller dåligt. Det är kanske svårt att säga att det har varit antingen bra eller dåligt. Det råder dock inget tvivel om att det har använts på ett felaktigt sätt i många sammanhang. Det är det som har gjort att man har tagit bort det. Det är för vår del också en orsak till att detta bidrag måste försvinna. Vi har också tagit upp frågan om konsekvensbeskrivningar av nya skogsbruksmetoder. Jag tror att det är viktigt att man gör sådana konsekvensbeskrivningar, så att man vet vad det är man ger sig in på. Vi har också haft uppe andra frågor här om översvämningsorsaker och det faktum att det kväve som förs ut i våra vatten nu i större utsträckning kommer från skogen än från jordbruket. Allt sådant som påverkar den omkringliggande miljön måste i större utsträckning bedömas innan man börjar med alltför storskalig verksamhet. Det finns fortfarande anledning att ställa detta krav. Därför har vi beträffande detta fogat en reservation till betänkandet. I en annan reservation har vi tagit upp motorsågsbränsle och oljor för användning i skogen. Beskattningen av dessa ligger litet utanför jordbruksutskottets område. Men vi hade detta uppe till debatt för någon vecka sedan. Jag beklagar att vi då inte kunde få gehör för våra synpunkter att göra användningen av dessa mer miljövänliga bränslen och oljor mer lättillgänglig. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där centerpartiet finns med.

Herr talman! Skogen är betydelsefull för den ekologiska balansen. På många håll runt om i världen ser vi i dag de katastrofala följderna av att stora arealer skog avverkas utan att återväxten kan garanteras. Vattenbalansen och även vindförhållandena rubbas. Konsekvenserna blir översvämningar eller torka. Även i Sverige har vi under senare år fått problem med ökad vattenströmning. Häromdagen kunde vi läsa i tidningarna om en vattendamm som hade brustit. Det finns många forskare som hävdar att det även i vårt land finns ett samband mellan sådana följder och hur man bedriver skogsbruk. Koldioxidproduktionen ökar när man avverkar stora arealer skog utan att man ser till att det blir en återbeskogning. Merparten av vårt lands yta är täckt av skog. Särskilt från Bergslagen och norrut är det verkligen mil efter mil till lador och hus, för att uttrycka sig som Dan Andersson. Skogen var länge ett hinder i människans strävan att odla upp marken och försöka skapa sig en tillvaro för att överleva. Genom svedjebränning brände man ner skogsarealer för att kunna utnyttja dem för odling. Så småningom växte det i vårt land fram ett skogsbruk, till en början i närheten av människans bostad, och man använde i stort sett bara vattendragen för att transportera timret. Men i dag, med hjälp av modern teknik, har skogsnäringen förändrats. I dag bedrivs ett storskaligt skogsbruk. Som tidigare har framförts här i dag är skogsbruket en oerhört betydelsefull del i det svenska näringslivet med tanke på den stora betydelse som skogen har i naturens hela liv, också som biotop för väldigt många arter av djur och växter. Vi vet också att ett av problemen med regnskogens ödeläggelse är att den väldiga artrikedomen som ryms där går till spillo utan att vi ens har lärt känna den, och utan att vi ens har hunnit utforska de växter och djur som finns där. Även i vårt land utgör skogen en biotop för en stor variation av växter och djur som givetvis påverkas mycket av hur skogsbruket bedrivs. Med tanke på den stora betydelse som skogen har i den ekologiska balansen och med tanke på den stora betydelse som skogen har som näring i vårt land, är det viktigt att bruket av skogen står i samklang med naturen och att naturvårdshänsynen ökar. Skogsvårdslagen, som nu är tio år gammal, är en ramlag. Det betyder att den måste kompletteras med mer detaljerade regler för att i praktiken ge vägledning. Regelverket består förutom av lagen av förordning, föreskrifter och allmänna råd. Det övergripande målet, enligt skogsvårdslagen, är att skogsmarken skall utnyttjas så att den ger hög och värdefull virkesavkastning, och hänsyn skall tas till naturvården och andra allmänna intressen. Det är lätt att se att det här rör sig om en lag som är tillkommen på det sena 70-talet. I lagen finns en gryende men litet yrvaken medvetenhet om hänsynen till naturen. Men fortfarande är det en bisak till det som är huvudsaken, nämligen att skogen skall utnyttjas som bas för produktion så att den ger avkastning till människan. Där finns ännu inte insikten om att det är människan som måste anpassa sin kultur och sitt liv så att de står i samklang med naturen i stället för att människan anpassar naturen till sig själv. I dag har vi kommit längre i dessa avseenden. Och under de tio år som lagen har funnits har naturvårdshänsynen blivit allt viktigare. Det har resulterat i att riksdagen flera gånger under denna tioårsperiod har fattat beslut som har ökat naturvårdshänsynen. Det har bl.a. fattats beslut om de fjällnära skogarna. Men vi anser att tiden nu är mogen att ta ytterligare steg när det gäller den här förändringen och anpassningen till naturvården. Det är därför som vi har krävt en förändring av den första paragrafen, den s.k. portalparagrafen, och därmed en förändring av lagens hela inriktning. Utgångspunkten är att vi anser att vårt förhållningssätt till skogen måste vara grundat på skogens roll i det ekologiska systemet. Men vi anser också att det är fullt möjligt, och på lång sikt det enda som över huvud taget är möjligt, att utnyttja skogen som råvara i en omfattande produktion. Skogsproduktionen är ju till sin grundläggande karaktär miljövänlig, eftersom det handlar om en förnyelsebar råvara som kan cirkuleras till skillnad från en hel del av de fossila råvaror som används och som sedan ger avfall som man inte vet hur det skall hanteras. Vi har också krävt en utredning angående skogsvårdslagen 21 § och dess tillämpning, som är den paragraf som reglerar naturvårdshänsynen. Vi anser att den paragrafen inte utgör ett tillräckligt skydd för värdefulla biotoper och inte heller tar tillräckligt stor hänsyn till naturvårdsperspektivet. Det har från andra framförts krav här i talarstolen i liknande riktning. Utskottets majoritet har däremot avstyrkt våra krav utan att egentligen motivera varför. Utskottsmajoriteten har hänvisat till uttalanden som jordbruksutskottet har gjort i andra sammanhang och som enligt min mening snarare ger stöd för kraven i motionen än tvärtom. Det skulle därför vara mycket intressant att här i dag få reda på varför dessa yrkanden har avstyrkts. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 i detta betänkande. I reservation 8 har vi krävt förbud mot fortsatt plantering av Pinus contorta. Contortans vara eller inte vara i de svenska skogarna har blivit något av en symbolfråga. Det handlar åter om en grundläggande princip som har med de ekologiska frågeställningarna att göra. Naturen själv har genom årtusenden, för att inte säga årmiljoner, genom urval och anpassning arbetat fram de arter som är anpassade till en viss ståndort. Vi anser att människors skogsbruk måste bygga på dessa naturliga processer som genom sin långsiktighet och sin långsamma utveckling ger garantier för att inte oväntade och negativa katastrofer skall kunna inträffa. Introduktionen i vårt land av främmande trädslag som Contortan går tvärtemot denna princip. Den bygger i stället på den trosvissa förhoppningen att människan kan styra över naturen. Liknande agerande har i andra sammanhang när det har gällt att introducera djurarter i för dem främmande miljöer fått långtgående och ibland ganska katastrofala effekter. Diskussionen har alltid varit het när det har gällt Contortan. De omfattande Gremmeniellaangreppen på Contortan, speciellt i utsatta klimatlägen, har visat att det fanns fog för den kritiska attityden då Contortan introducerades. Det är inte bara Contortan som används. Det finns även många andra främmande trädslag som har introducerats i vårt land. Jag tror att restriktiviteten även i detta sammanhang behöver ökas. Det kan tyckas att denna frågeställning har mist en del av sin aktualitet, eftersom vi i dag står alldeles på gränsen till den oerhörda omvälvning som gentekniken kommer att innebära, även när det gäller förädlingen inom skogsbruket och introduktionen av olika arter. Men den principiella frågeställningen är ju i grunden densamma, människan som skapelsens herre eller som en del i en helhet och med plikt att ta det långsiktiga ansvaret för helheten. Jag yrkar bifall till reservation 8 till detta betänkande. Reservationen om konsekvensbeskrivningar inom skogsbruket har tagits upp tidigare i debatten. Det har frågats varför vpk inte har stött kravet på konsekvensbeskrivningar. Jag tycker att det egentligen är ett bra krav, och vi har i andra sammanhang stött sådana krav. Att vi inte har gjort det den här gången har att göra med logik. Logik kanske inte alltid är en framträdande del i det politiska livet. Men vi har tyckt att det är ologiskt att å ena sidan kräva förbud mot främmande trädslag, som Contortatallen, och å andra sidan kräva att man skall tillåta den typen av trädslag bara man först gör en konsekvensbeskrivning. Detta är anledningen till att vi inte har kunnit stödja reservationen. Hade reservationen haft en mera allmän utformning, hade vi säkert kunnat ansluta oss till den. Det finns anledning att se om vi i den fortsatta diskussionen kan nå en större enighet kring kravet på miljökonsekvensbeskrivningar. Herr talman! Vi har nyligen fattat beslut om statsbudgeten i de delar som berör skogspolitiken. Vi diskuterade bl.a. försurningsproblemen. Flera partier, bl.a. vpk, krävde ökade insatser från samhällets sida när det gäller försöksverksamhet med skogskalkning och tillsatser av framför allt kalcium och magnesium, som är viktiga ämnen men som på grund av försurningen försvinner ur markförrådet. Situationen särskilt i landets sydvästra och södra delar är mycket allvarsam. Tyvärr avslog riksdagen kraven från vår och andras sida. Självfallet kan vi hålla med om att det inte kan vara möjligt att via statsbudgeten bekosta de åtgärder som kommer att bli nödvändiga på grund av försurningen, för det rör sig om miljardbelopp. Men vi tycker att det är samhällets ansvar att se till att det utarbetas åtgärdsprogram för hur man skall komma till rätta med dessa problem. Sedan riksdagen fattade sina beslut om statsbudgeten har nya saker inträffat. Skogsstyrelsen har uppvaktat regeringen. Nya undersökningar har publicerats som visar att läget på en del håll i landet är mera katastrofalt än vad vi kände till när vi behandlade statsbudgeten. Med anledning härav har vi väckt en ny motion om skogskalkningen och den s.k. vitaliseringsgödslingen, som vi hoppas kommer att behandlas i samband med regeringens kompletteringsproposition. När vi diskuterade statsbudgeten diskuterade vi också de s.k. 5:3 bidragen. Före valet lovade samtliga partier att dessa bidrag skulle avskaffas, därför att de har kommit att användas på ett ur naturvårdssynpunkt olämpligt sätt. Trots detta har det visat sig att det inte gick att få enighet här i riksdagen om att avskaffa dessa 5:3-bidrag. Bitterheten över det har varit stor. I dag har vi att diskutera ett annat ärende som också har med svikna vallöften att göra. Det gäller bevarandet av de fjällnära skogarna. Jag kommer inte, herr talman, att närmare gå in på denna fråga, eftersom Maggi Mikaelsson senare kommer att göra det. Med detta yrkar jag bifall till samtliga av vpk undertecknade yrkanden i detta betänkande.

Herr talman! Skogen har många värden för människorna och många värden på annat sätt också. Skogen är ett livsrum för en mängd växter och djur, en mycket stor del av dem som över huvud taget finns i vårt land. Dessa djur och växter kommer naturligtvis att försvinna om deras miljö förändras på ett radikalt sätt. Därför måste vi slå vakt om detta värde hos skogen. Skogen är också producent av virke till våra sågverk och massafabriker. Normalt brukar frågan om massafabriker dominera debatten, för massaindustrin ger i dag det största exportnettot. Men risken är naturligtvis att man överbetonar det och glömmer bort de andra värden som skogen har. Skogen har värde som energikälla. Det är ett värde som kommer att öka när kärnkraften avvecklas och därför att vi inte vill öka koldioxidhalterna i atmosfären. Tyvärr tar svensk skogspolitik knappast hänsyn till detta. Skogen är vidare producent av föda. Bär och svampar har mycket stora värden, många gånger större värden än det traditionella skogsbruket. Skogen är en miljö att leva i för oss människor. Stadsmänniskor behöver någonstans att ta vägen från det stressiga stadslivet. Friluftslivet är en viktig ventil för oss. Det är också viktigt för de människor som bor nära skogen. Jakt och fiske är de i särklass vanligaste fritidssysselsättningarna i skogsbyg derna. Många gånger är det just detta som gör att människor vill bo och leva i skogslänen. Skogen är en viktig tillgång för den svenska turismen. Många människor åker till Sverige från hela Europa tack vare våra stora skogar. I det sammanhanget är skogen en kulturbärare. Vår kultur präglas ju av närheten till skogen och av vårt förhållande till skogen. Den är en viktig inspirationskälla. Skogen är även regionalpolitiskt oerhört viktig, speciellt vad gäller småskogsbruket och möjligheterna att nyttja skogen vid sidan av jordbruk eller andra sysselsättningar. Varför räknar jag upp dessa värden hos skogen? Jo, därför att man har tendensen att i skogspolitiken överbetona kravet att få fram maximalt med virke till massaindustrin, vilket lätt leder till att andra värden och intressen åsidosätts och utarmas. Inom massaindustrin betonar man lätt mängden ved och kanske inte så mycket kvaliteten, vilket naturligtvis missgynnar sågindustrin som dessutom är mera inlandsbaserad. Det är en regionalpolitiskt het fråga. Man kan säga att utvecklingen av svensk skogspolitik har varit att man försöker pressa mer och mer virke ur skogarna. Detta har pressat fram alltmer långtgående skogsbruksmetoder, som kommit att hota andra värden hos skogen. Det betänkande som vi nu har att behandla handlar faktiskt just om de konflikter som uppstår på detta sätt. Jag skall beröra några av de reservationer som miljöpartiet de gröna står bakom. Den första reservationen handlar om målet för virkesuttag, som vi anser är satt för högt. Andra värden hos skogen åsidosätts om virkesuttaget pressas på för hårt. Exakt vad som är det optimala virkesuttaget med hänsyn till alla de värden som finns hos skogen kan vara svårt att bedöma. Som riktmärke har vi sagt 65 miljoner skogskubikmeter om året. Det finns olika uppfattningar om huruvida det är för lågt eller för högt. Att pressa det upp till 75, 85, kanske 90 miljoner skogskubikmeter om året är definitivt för mycket — det kommer att tvinga fram mycket långtgående skogsbruksmetoder. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Reservation 2 handlar om en samlad översyn av skogspolitiken. Det är faktiskt ett tryckfel att vi står med på den reservationen. Vi står inte bakom den, och det hänger ihop med att vi inte kräver att de obligatoriska skogsbruksplanerna skall avskaffas. Så den punkten i reservationen kan vi inte ställa oss bakom. I övrigt kan vi i och för sig stödja den. Jag yrkar alltså avslag på reservation 2. I reservation 3 av miljöpartiet tas frågan om naturvårdshänsynen upp. Visserligen har det skett en förbättring i detta sammanhang under senare år, men naturvårdshänsynen är ändå långt ifrån tillräcklig. Utarmningen av växtoch djurlivet i de svenska skogarna fortsätter ju. Framför allt gäller det sådana arter som är knutna till äldre lövträd eller äldre barrskog. Det handlar då om en hel del kryptogamer och insekter, eftersom artrikedomen är störst bland dessa organismer. Men det gäller också en del andra organismer längre upp på skalan, exempelvis fåglar — hackspettar, ugglor osv. Procentuellt är utarmningen i Sverige lika allvarlig som utarmningen i många andra länder. Ett tecken på den dåligt utvecklade naturvårdshänsy nen i svenskt skogsbruk är den mycket låga frekvensen av naturreservat och nationalparker. Det är endast ungefär 0,3 96 av den produktiva skogsarealen i Sverige som är skyddad. 1 96 borde vara ett minimum. Det finns ju många länder, även u-länder, som skyddar uppemot 5 96 —- ja, t.o.m. 10 96 eller mer — av sina naturmarker. Vid en internationell jämförelse ligger alltså Sverige mycket dåligt till i detta avseende. Jag skulle kunna komma med en mängd andra argument som visar hur pass dålig den svenska naturvårdshänsynen tyvärr är. Av tidsskäl skall jag dock avstå från det. I stället yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 7, 9 och 10, som alla har med nämnda saker att göra. Här handlar det också om kravet på en översyn och en förbättring av skogsvårdslagen med en starkare betoning på naturvården. I reservation 4 tas frågan om konsekvensbeskrivningarna upp. Den saken har flera talare före mig berört. Det behövs alltså miljökonsekvensbeskrivningar när nya skogsbruksmetoder eller främmande trädslag osv. införs. Med utgångspunkt i detta yrkar jag bifall även till reservation 8. Av denna reservation framgår det att Pinus contorta inte bör släppas fram mera — den är ju ett fftämmande trädslag för Sverige —, eftersom vi inte vet hur allvarliga konsekvenserna av införandet av Pinus contorta kan bli. Miljökonsekvensbeskrivningarna har inte gjorts på ett fullgott sätt. Egentligen har man gjort väldigt litet i detta avseende. Det rör sig endast om litet svampforskning och begränsade projekt. Man har inte något mera omfattande grepp om detta. Ändå har vi ju erfarenheter från andra platser runt om i världen som visar att införandet av nya arter kan leda till ekologiska katastrofer på längre sikt. En skadeinsekt eller skadesvamp kan ju massföröka sig i befintliga bestånd. En stor del av virkestillgången går förlorad inom loppet av ett par år, och det skulle inte vara särskilt bra. Reservation 11 av miljöpartiet handlar om skogsbruksmetoderna. Vi pekar på några områden där vi anser att det är berättigat med förbud. Det gäller då kemisk bekämpning. Medvetet sprids ju giftiga ämnen ut i naturen i syfte att döda exempelvis insekter, svampar eller lövsly. Men naturligtvis dödas samtidigt allt möjligt annat i naturen. Den kemiska bekämpningen slår alltså hårt mot ekosystemet. Därför vill vi ha ett generellt förbud här. Vidare vill vi ha ett förbud mot gödsling med kväve på skogsmark. Skälet är helt enkelt att kvävet till stor del lakas ut. 10-20 96 försvinner direkt ut i vattendragen och hamnar sedan i havet. Således ökar kvävegödningen av havet. Kvävegödslingen bidrar också till en utslagning av de naturliga marklavarna som normalt skall stå för kvävefixeringen i skogsmarker. Det egentliga syftet med konstgödningen med kväve motverkas således. Däremot har vi inte något emot kalkning och vitaliseringsgödsling som innebär att magnesium och andra mineralnäringar tillförs, vilka tyvärr lakas ur skogsmarken i dag på grund av den fortgående försurningen. Det är alltså just kvävegödslingen som vi motsätter oss. Vi vill också ha en begränsning av hyggesstorleken. De jättelika hyggena på uppemot 1 000 hektar är en styggelse. Sådana hyggen motsätter vi oss. Dessutom vill vi ha ett principiellt förbud mot helträdsutnyttjande och de mest dramatiska formerna av markberedning, framför allt när det gäller hyggesplöjning. Men även den hyggesharvning som i dag förekommer kan i Prot. 1988/89:112 vissa fall vara väl så allvarlig. Marken utarmas ju på grund av ett kraftigt ökat näringsläckage, något som många gånger resulterar i markförstöring. Sådana här åtgärder kan tvinga fram t.ex. konstgödsling. Detta är ett exempel på mycket dålig resurshushållning. Dessutom blir det nästan omöjligt för oss människor att vistas i de områden som har drabbats av hyggesplöjning och helträdsutnyttjande. Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 12. I den senare pläderar vi för miljövänliga motorsågsbränslen, vegetabilisk olja, hydraulolja, smörjolja för motorsågar osv. Det finns alltså alternativ i detta sammanhang och dessa bör gynnas. I reservation 13, som jag också yrkar bifall till, tas frågan om ädellövskogslagen upp. Vi vill att den lagen byggs ut och förbättras, så att den blir tillämplig även på skogar som inte har så stort inslag av ädellövträd. Många av ädellövträden växer ju naturligt i blandskog tillsammans med t.ex. gran. Vidare vill vi att klibbalen skall klassas som ett ädellövträd. Det beror naturligtvis på att framför allt klibbalkärren är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Klibbalen borde alltså omfattas av ädellövskogslagen för att på det sättet få ett bättre skydd och bättre utvecklingsmöjligheter i sin naturmiljö. Reservation 14 handlar om naturvårdsgränsen för fjällnära skogar. Egentligen är det väl huvudfrågan i dag. Såväl socialdemokrater som moderater har ju svikit sitt vallöfte. De lovade ju att verka för inrättandet av en naturvårdsgräns för skogsbruket i de fjällnära skogarna. När det gäller den diskussionen började det med att domänverket avskaffade skogsodlingsgränsen — utan förvarning, skulle jag vilja säga. Just då höll naturvårdsverket på med sin stora inventering av urskogen nedanför de fjällnära skogarna. Åtgärden blev en chock för Naturvårdssverige. De fjällnära skogarna är ju synnerligen värdefulla för naturvården. Här finns den sista större svenska kvarvarande urskogen. Trots det avskaffade domänverket skogsodlingsgränsen och satte snabbt och i hög takt i gång med avverkning. Vägar drogs fram osv. Sedan kom alltså debatten i gång. Vad som krävs i detta sammanhang är egentligen ett återinförande av något slags begränsning. Det gäller att få en vettig kontroll över skogsbruket i de fjällnära skogarna. Just med hänsyn till det stora naturvårdsvärdet, det bistra klimatet i de aktuella områdena och svårigheterna när det gäller att åstadkomma en återbeskogning utan att mycket extrema metoder behöver tas till — jag tänker då på införandet av nya och främmande trädslag för att åstadkomma en återbeskogning — bör det finnas en naturvårdsgräns. Den föreslagna naturvårdsgränsen innebär inte ett idiotstopp, som en del tycks tro. Man kan faktiskt fortsätta med småskaligt skogsbruk av samma slag som funnits tidigare även om den föreslagna naturvårdsgränsen blir verklighet. Vad man däremot skulle sätta stopp för är det storskaliga kalhyggesbruk som domänverket och andra stora skogsbolag har börjat tillämpa i de aktuella områdena, och det är ju detta som är det stora hotet. I reservation 14 föreslår vi att en parlamentariskt sammansatt grupp tillsätts under medverkan av företrädare för såväl naturvården som ortsbefolkningen. Det gäller ju att få en närmare precisering av hur gränsen skall Under den tid som detta arbete pågår anser vi — som framgår av reservation 15 —att det behövs ett moratorium för den här typen av stora kalhyggen i de fjällnära skogarna. Jag yrkar således bifall till reservation 15. I och för sig innebär det inte ett idiotstopp — med undantag av de nya kalhyggena. Det är alltså O.K. att fortsätta med stamblädning, gallring, röjning osv. Anledningen till att det behövs ett moratorium är att det är nödvändigt att förhindra en rusning, att förhindra att man hugger ned så mycket som möjligt under den tid som arbetet med planeringen av naturvårdsgränsen pågår. Tyvärr är det litet av det vi redan upplever. Vi har för övrigt också upplevt sådant i samband med inrättandet av nationalparker, där man under förhandlingstiden passar på att hugga ner så mycket som möjligt. Då förfelas syftet. I reservation 17 kräver miljöpartiet dessutom att domänverket skall få direktiv att inte anlägga vägar eller avverka ovanför den gamla skogsodlingsgränsen, naturligtvis i precis samma syfte, nämligen att rädda vad som räddas kan av de fjällnära skogarna. Tyvärr har mycket redan fallit. Jag kan bara beklaga att socialdemokrater och moderater har svikit i den här frågan.

Herr talman! I flertalet av de motioner som behandlas i det betänkande om skogspolitiken som vi nu diskuterar förs fram den stora betydelse som skogsnäringen har för svensk ekonomi och därmed för vår välfärd. Samtliga talare har varit inne på detta. Det är mycket bra att denna breda insikt finns så väl förankrad i Sveriges riksdag. Även jag vill understryka att skogen är en mångsidig resurs, som måste vårdas väl. Vad vet då den breda allmänheten om den svenska skogen och svenskt skogsbruk? Sveriges skogsvårdsförbund har under senare år låtit genomföra två intervjuundersökningar för att söka svar på den frågan. Av undersökningarna framgår bl.a. att många tror att man utarmar skogen genom att avverka mer än tillväxten och att stora arealer besprutas mot lövsly varje år. Fakta om skogen säger något helt annat. Bruttotillväxten i de svenska skogarna är i dag ca 100 miljoner skogskubikmeter per år, och avverkningen närmar sig nu 70 miljoner skogskubikmeter. Det har aldrig någonsin tidigare funnits så mycket skog och så mycket skog som växer i vårt land, och klyftan mellan tillväxt och avverkning har heller aldrig varit så stor. Den ökar också. Av betänkandet framgår att spridning av bekämpningsmedel över skogsmark för bekämpning av lövsly är förbjuden, och annan kemisk bekämpning förekommer i mycket begränsad utsträckning. Det är naturligtvis förståeligt om företrädare för skogsnäringen känner en växande oro för att allmänhetens uppfattning om bl.a. tillväxt och avverkning, som är så felaktig, skall mynna ut i krav på politiska åtgärder för att minska avverkningsvolymerna. Sådana krav framförs i reservation 1 från miljöpartiet. Jag noterade att Roy Ottosson nu modererade det tvärsäkra kravet att uttaget skulle vara 65 miljoner skogskubikmeter. Ja, det måste vara mycket svårt att på nuvarande basis säga var gränsen går. Jag känner ändå en viss sympati för Roy Ottossons resonemang — självfallet finns det en gräns någonstans. Å andra sidan skall också noteras att man från både 60 och 70-talets schablonskogsbruk nu har gått över till något som kallas ståndortsanpassat skogsbruk —t.o.m. folkpartiet hälsar jag välkommet att använda det begreppet. Många tror där att ett rationellt, lönsamt skogsbruk mycket väl kan bedrivas hand i hand med en god naturvård. Detta håller man på att lära sig i det svenska skogsbruket i dag, och vi har all anledning att bevaka den utvecklingen. Problemet är således inte virkesbrist och avverkning. Problemet är i stället ett växande överskott av virke i förhållande till industrikapaciteten. Frågan om behovet av en utökad industri som kan ta hand om den svenska skogsråvaran har därför blivit en allt viktigare fråga, kanske den viktigaste frågan, för svensk skogsnäring i dag. I dagens tidningar kan vi läsa om att Södra Skogsägarna nu satsar på ett nytt massabruk i södra Sverige. Det är naturligtvis — det vill jag gärna passa på att säga — en satsning som ur samhällets synpunkt måste hälsas med mycket stor tillfredsställelse och som alldeles säkert kommer att vara till gagn för skogsägarna i framtiden. När vi förra året diskuterade skogspolitiken krävde de borgerliga partierna i en gemensam reservation en utredning om skogspolitiken i allmänhet och skogsvårdslagen i synnerhet. Vi har noterat att det i årets betänkande inte finns någon gemensam reservation med sådana krav. Detta kanske kan tolkas så att man trots allt har tagit intryck av dels det faktum att justeringar av skogspolitiken på ett naturligt sätt har skett under 80-talet, vilka finns refererade i betänkandet, dels att utskottet från en samlad skogsnäring, bl.a. vid en stor hearing förra året, fick höra att man i stort sett tyckte att skogspolitiken fungerade bra. Det är bara folkpartiet med stöd av miljöpartiet som har en reservation med detta krav. Vi är inte — det visar verkligheten — några hårdnackade motståndare mot att göra förändringar, Lars Ernestam, men vi ställer ett krav, nämligen att de skall göras på sakliga grunder och att det skall finnas ett behov. Det skall inte göras några ändringar för ändringarnas egen skull. Från litet skilda utgångspunkter försöker dock de borgerliga partierna ge sken av att skogsvårdslagen är svårtolkad osv., utan att de egentligen kan förklara vad det är konkret som är så besvärligt för skogsägarna att förstå. Jag vill framför allt till Carl G Nilsson och Annika Åhnberg säga att det nu pågår ett arbete inom skogsstyrelsen för att man skall se om det kan göras förenklingar, inte beroende på att detta nu i snart tio år har upprepats i riksdagen, utan därför att det är en naturlig process som sker inom detta område liksom på andra områden. Man vill se om man kan göra förenklingar utan att förlora i tydlighet. Vi får väl se vad som kommer ut av detta arbete. Vi är i utskottet överens om att det brister åtskilligt i efterlevnaden av reglerna om naturvårdshänsyn i skogsbruket. En allmän skärpning är här på sin plats. Naturvårdshänsynen fungerar icke tillfredsställande. De få, ganska enkla undersökningar som har gjorts pekar dessutom på att det i första hand är mot det privata skogsbruket som det finns anledning att rikta kritik. Jag vill ändå framhålla att det är viktigt att vi samfällt här i denna kammare när vi pratar skogspolitik gör sådana uttalanden om en allmän skärpning i skogsbruket. Enligt vår mening är det inte i första hand mer utredningar och nya regler som krävs. Däremot kan, som sagt, tillämpningen stramas upp. Jag vill säga till Annika Åhnberg att jag har erfarit att även den här frågan diskuteras i samband med att naturvårdslagen nu ses över. Då får vi kanske ytterligare ett argument som inte finns med i betänkandet. Även skogsstyrelsen arbetar hårt för att få genomslag för regler som verkligen säger att man skall ta dessa naturvårdshänsyn i det vardagliga skogsbruket. Jag vill också erinra om den satsning på utbildning av skogsägarna som regeringen har gjort i budgeten — som tidigare har behandlats här. Utbildningen syftar till ökade kunskaper om biologiska och ekologiska förhållanden och är naturligtvis också ett viktigt led i vår strävan att uppnå en bättre naturvårdshänsyn i skogsbruket. Jag tycker inte att det finns någon anledning att nu ta upp någon mera omfattande debatt när det gäller frågan om skogsbruket i det fjällnära området. Frågan återkommer till riksdagen inom kort, när regeringen har prövat vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas med anledning av den utvärdering som skogsstyrelsen fått i uppdrag att göra. Utvärderingen kommer att vara allsidig. Man skall se på vad som har hänt under de fem år som har gått sedan beslutet fattades, och man skall bl.a. utvärdera avverkningarnas omfattning, hyggens storleksutveckling, föryngringsresultatet, vägbyggande, anpassningen till naturvården och rennäringens intressen, avsättningen av olika typer av reservat, sysselsättningsutvecklingen inom skogsbruket och av detta beroende näringar. Med utgångspunkt i denna utvärdering kommer skogsstyrelsen och sedermera regeringen att pröva behovet av att förtydliga och skärpa lagstiftningen. Det kan gälla samrådsskyldigheten eller behovet av att uttryckligen förbjuda avverkning av skog, bl.a. på impedimentmarker. Lars Ernestam och jag har haft många duster i kammaren om denna fråga under åren. Det känns som att det nu är sista chansen för Lars Ernestam att på ett ganska bräckligt underlag orera kring dessa frågor. Nästa gång vi kommer att diskutera dessa frågor, Lars Ernestam, kommer vi att ha ett underlag som gör att vi kan föra en debatt på en mycket saklig grund. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Skogsstyrelsen har arbetat snabbt. Den preliminära rapporten är för närvarande ute på remiss. Jag tycker att vi för omväxlingens skull kunde tala om framtiden, även om det är en nära framtid. En intressant principiell fråga som tas upp till övervägande i rapporten är vilket ansvar för miljökonsekvensbeskrivningar som skall läggas på den som äger skog. Jag tar upp frågan enbart för att den har anknytning till vad som tas upp i reservation 4 av centern, folkpartiet och miljöpartiet. Vi är säkert överens om att miljökonsekvensbeskrivningar skall komma in på alla de verksamheter, inkl. skogsbruket, som kan påverka miljön. Naturvårdsverket har också fått ett sådant uppdrag från regeringen. Beslutet fattades förra våren i riksdagen i samband med att miljöpropositionen lades fram. I det här sammanhanget är det intressant att fråga vem det är som skall ansvara för att sådana beskrivningar görs. Om detta ges inget besked i reservationen om konsekvensbeskrivningar. Det skulle vara intressant att få höra vad reservanterna har för åsikter om detta. Det är en principiell fråga. För min del anser jag att det är ganska självklart att den som äger skog och får Prot. 1988/89:112 den ekonomiska nyttan av den verksamhet som bedrivs där, också skall ha ansvaret för att beskriva miljökonsekvenserna. En annan principiellt mycket viktig fråga som också finns med i rapporten, och som egentligen hela debatten om det fjällnära skogsbruket tydligt har aktualiserat, gäller vilket lokalt ansvar som bör finnas när det gäller miljöfrågor — i det här fallet inflytandet på skogsbruket. För oss socialdemokrater är detta en djupt demokratisk fråga. Vi tror på kommunerna. Vi tycker att det är kommunerna som skall ha ett stort förstahandsansvar. Vi skall på detta område, liksom på alla andra områden, sträva mot att decentralisera beslutsfattandet. Utskottet har under behandlingen av detta ärende blivit uppvaktat av företrädare från samtliga berörda inlandskommuner. I dessa kommuner har man med total politisk enighet sagt att man är beredd att ta detta ansvar. Man vill ha inflytande. Det handlar om väsentliga förutsättningar för människor att kunna leva där. Jag vill ställa en fråga till Lennart Brunander. Varför tror ni inte på kommunerna i det här sammanhanget? Centerpartiet har haft ett paradord under 15 till 20 år, nämligen decentralisering. Men här har vi tydligen ett stort undantag. Här vill inte centern vara med längre, och det har förvånat mig. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jan Fransson säger att diskussionen kring de fjällnära skogarna snart är slut. Ingen skulle vara gladare än jag om den diskussionen skulle upphöra och om skogarna skulle få det skydd de behöver. Jag tror att farhågorna finns kvar. När man läser de direktiv som regeringen har gett till skogsstyrelsen, finner man att dessa utgör ett mycket bräckligt instrument för att uppnå resultatet. Jag har läst direktiven. Det står där att förslagen inte får innebära kostnader. Skyddet skall ske inom vad som kan anses vara ett naturligt nyttjande av skogen. Mot den bakgrunden går det inte att få det skydd som behövs för de fjällnära skogarna. Bräckligheten i diskussionen om de fjällnära skogarna finns kvar hos socialdemokraterna. Kommer det ett förslag som ger det skydd som behövs för de fjällnära skogarna, är det ingen som kommer att vara mera glad än vi i folkpartiet. Men än har vi inte sett något av detta. Jan Fransson inleder sitt anförande med att säga att vi har en utomordentligt stor tillväxt av skogen. Vi utnyttjar inte den tillväxt som sker. Har vi då inte råd att bevara och skydda de sista vildmarkerna i Sverige? Vi talar så mycket om skydd för tropiska regnskogar. Vi skall gå in och skydda dem. Det tycker jag också är mycket bra. Men vi måste också ta vårt eget ansvar. De sista sekunderna av min repliktid vill jag använda för att ta upp diskussionen kring skogsvårdslagen. Det är riktigt som Jan Fransson säger att det förra året fanns en gemensam borgerlig reservation. Det finns det inte i år, och jag tog upp det i mitt inledningsanförande. Jag sade att det är beklagligt att vi inte har någon gemensam reservation i år. Men det beror på att varje parti i år har utformat sin reservation med hänsyn till just de speciella krav varje parti har. m.m. av skogspolitiken. Miljöpartiet vill nu inte vara med längre på grund av en formulering. Det gäller översynen av lagstiftningen. Alla partierna vill ha en översyn. Sedan säger Jan Fransson att vi inte behöver någon översyn samtidigt som han påpekar att vi behöver det. Jag tycker inte att det resonemanget går ihop.
Herr talman! Jag vill först säga att jag delar den uppfattning som Jan Fransson gav uttryck för, nämligen att vi kan ha ett virkesuttag av nuvarande storlek. Men i det sammanhanget vill jag ta upp en aspekt som jag tycker inte kommit fram tillräckligt tydligt i denna diskussion. Vi har ju länge trott att skogsproduktion var något främst för oss här i Norden, men det har nu visat sig att det finns länder på andra håll i världen som avancerar snabbt när det gäller skogsbruk och som har mer gynnsamma klimatiska förutsättningar för att få fram snabbväxande träd än vad vi har. Jan Fransson talar om den stora tillväxten, och vi har anledning att fundera över om vi inte här i Sverige i alltför hög grad siktar in oss på samma marknad som de nu snabbt avancerande länderna befinner sig på. Borde inte vi egentligen koncentrera oss mer på långsamt växande trädslag som ger högre kvalitet, trädslag som vårt land har bättre naturliga förutsättningar för? Skulle inte en ökad förädling bidra till att ge fler arbetstillfällen, t.ex. i inlandet, varvid inte som nu råvarorna skulle föras ut ur skogslänen på långtradare till massaindustrierna vid kusterna eller längre bort för export och vidareförädling? På det här sättet skulle man kunna få flera arbetstillfällen. Jag uppfattade inte riktigt vad Jan Fransson sade när han vände sig till mig i frågan om förenklingar av skogsvårdslagen, men vi har inte krävt några sådana. Vad vi tog upp var naturvårdshänsynen. Den s.k. portalparagrafen har uppenbart en annan inriktning än den som vi eftersträvar. Denna paragraf har följande lydelse: ”Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.” Vår grundläggande inställning är den att man måste utgå från en betydligt mer omfattande roll för skogen och inte i skogsvårdslagen, som den faktiskt heter, utgå från skogens roll i produktionen och som råvara för en näring. Det är därför som vi tycker att det är viktigt att man gör en översyn och skaffar sig en annan grund för skogsvårdslagen.

Herr talman! Jan Fransson tog upp hur mycket virke vi har i dag och framhöll att vi aldrig har haft mer virke än just nu liksom att vi heller aldrig har haft en större virkestillväxt än nu. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Men det får inte förleda oss att tro att vi kan avverka hur mycket som helst. Ålderssammansättningen gör ju att den mängd virke som vi kan ta ut är begränsad. Det måste vara de biologiska förutsättningarna som skall få bestämma virkesmängden. Jag vill ställa en fråga till Jan Fransson. Det förhållandet att vi nu har en ökande virkeskvantitet i Sverige borde skapa förutsättningar för att nyttja skogen i större utsträckning i energisammanhang. Den borde alltså här få en större betydelse för vår energiförsörjning. Detta skulle bli till fördel vid utnyttjandet av skogen, framför allt därför att vi med den ålderssammansättning som skogen har kommer att få mer gallringsoch röjningsvirke. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen nu en mängd förslag, färdiga eller på väg, som skulle göra det ännu svårare att utnyttja skogen i detta sammanhang. Rimmar det med den skogspolitik som Jan Fransson här har talat för? Jag tycker inte att det här går ihop. Vad gäller skogsvårdslagstiftningen talade hearingen i utskottet inte entydigt för att allt är så förfärligt bra. Det kom fram mycket som pekade på att det finns vissa orimligheter i lagstiftningen, bl.a. på de punkter som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Man skall genom en sådan här lagstiftning inte påverka utbudet av virke, utan det skall ske på annat sätt. På den punkten föreligger en sådan orimlighet som vi menar skall tas bort. Jan Fransson sade att det inte är så väl beställt med naturvårdshänsynen. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tycker att den har förbättrats avsevärt, och det står jag faktiskt fast vid. Dessutom har framför allt bondeskogsbruket i all sin verksamhet haft en inriktning där man tagit ganska stora miljöhänsyn. Visst finns det människor som har förbrutit sig, och det kommer det att finnas även i framtiden. Men de stora bekymren har skapats av de storskaliga metoder som domänverket och bolag har använt. Jan Fransson ställde till mig en fråga om decentralisering och kommunernas roll när det gäller naturvårdsgränsen. Jag hänvisar bara till vad som står i reservationen, nämligen att vi kräver att ortsbefolkningen skall få vara med vid utformningen. Det är vårt sätt att klara decentraliseringen; de människor som är berörda måste få möjlighet att vara med. Det tycker jag räcker som svar till Jan Fransson.

Herr talman! Jan Fransson sade att det aldrig tidigare funnits så mycket skog i vårt land som nu. Han sade faktiskt ”skog”, inte ”virke”. Här har vi skillnaden i värderingarna. Vi talar om skogen och skogens värden, som är mycket mer än bara virket. Det är riktigt att virkesförrådet i Sverige nu är större än någonsin. Det beror på att man reparerat efter synder med ett dåligt skogsbruk tidigare, då man utarmade skogen i stora delar av landet. Det beror också på att man haft ett alldeles för högt virkesmål och använt oerhört långtgående metoder för att få ut så mycket virke som möjligt: gödsling, omfattande dikningar, kemisk bekämpning, plantering av ffrämmande träd slag, osv. På det sättet har virkesförrådet ökat snabbt. Men hur är det med skogen — gammelskog och naturskog? Det finns inte 1 90 kvar av de fjällnära skogarna. Inte ens det lilla som finns kvar vill socialdemokraterna vara med om att skydda — än på ett tag, i varje fall. Vidare sade Jan Fransson att problemet är att vi har ett överskott på virke. Ja, men varför skall man då, precis som Lars Ernestam frågade, gå in och hugga i de fjällnära skogarna? Varför står det i bil. 11 till tilläggspropositionen, som nu ligger på vårt bord och som vi arbetar med, när det gäller ASSI att man skall stimulera avverkningarna i de fjällnära skogarna? Vi har ju redan ett överskott på virke och mer än vad industrin kan sälja. Varför importerar då industrin virke utifrån? Det gäller i varje fall industrierna längs Norrlandskusten. Det är någonting i detta som inte stämmer. Naturligtvis är det riktigt att man inte skall göra ändringar i en lagstiftning bara för ändringarnas skull. Men enligt den nuvarande skogsvårdslagen är det överordnade målet att få fram så mycket virke som möjligt till industrin. Lagen fungerar på det sättet. När man vill försöka skydda skogen för dess andra värden och ta till vara andra intressen än behovet av virke, visar sig detta vara mycket svårt. Det ställs väldigt höga ersättningsanspråk osv. Detta är ett av skälen — det finns flera — till att man bör ändra skogsvårdslagen. När det gäller miljökonsekvensbeskrivningarna ville Jan Fransson ha en deklaration om en färdig byråkratisk modell för hur exakt det här skall gå till. Jag har nu bara några sekunder kvar av min repliktid och kan naturligtvis inte göra en sådan deklaration. Först måste vi vara överens om att vi skall ha miljökonsekvensbeskrivningarna och därefter får man arbeta fram dem. Det är här fråga om nya metoder, och det bör kunna ske på olika sätt genom att man tar fram riktlinjer eller inför förbud. Det bör inte erbjuda några större svårigheter om man nu verkligen vill åstadkomma någonting. Men vill man inte, blir det naturligtvis ingenting.
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad Lennart Brunander sade om virkesförrådets storlek och klyftan mellan tillväxt och avverkning. Vi har i dag ett betydligt större virkesförråd än vad vi hade för ett antal år sedan, och virkesförrådet är i växande. Jag anser att det är till nytta för skogsbruket att vi har ett stort skogsförråd. Den tillväxt som vi har i dag får inte, som det sagts tidigare i debatten, tas till intäkt för politiska åtgärder för att öka avverkningarna. Jan Fransson sade att naturvården är dålig och att skogsägarna, framför allt de privata, måste skärpa sig. Påståendena om att naturvården skulle ha blivit sämre är illa underbyggda och grundas på felaktigheter som ofta slungas ut i debatten. För en stund sedan sades t.ex. från kammarens talarstol att vi har hyggen på tusentals hektar. Sådana hyggen förekommer inte! De förekommer endast i den politiska vulgärdebatten. Sådana påståenden skall vi tillbakavisa i stället för att medge att det kanske ligger någonting i dem. Här sägs vidare att värdet av olika typer av naturupplevelser, av svamp, bär, osv. är större än själva skogsbrukets avkastning totalt sett. Det är ett ganska orimligt påstående. Det är faktiskt på det sättet att naturvårdshänsynen i skogsbruket har blivit Prot. 1988/89:112 «mycket bättre. Det har säkert skett olycksfall på den punkten, men dem skall vita lärdom av. Den punkt där det brister — där kan orsakerna till olycksfallen ligga — är att vi har ett för tätt och snårigt regelverk för skogsägarna, och det drabbar de privata skogsägarna allra hårdast. En mycket hård straffbeskattning i form av skogsvårdsavgift på skogsbruket gör att lönsamheten förvisso inte är särskilt god. Som jag försökte förklara i mitt inledningsanförande är ett villkor för möjligheterna att ta bra naturvårdshänsyn att vi har ett lönsamt skogsbruk och att vi ger skogsägarna bemyndigande att själva sköta sin skog. Då får vi ett bra skogsbruk som har möjlighet att ta hänsyn till naturen. Ett exempel på sådana felaktiga regler är den — jag tror det har nämnts tidigare här i dag — att en skogsägare som skall följa skogsvårdslagen i dag inte har rätt att öka lövinslaget, utan det är barrskogen som prioriteras.

Herr talman! Det var inte alls någon komplicerad fråga jag ställde, Roy Ottosson. Jag skall upprepa den: På vem ligger bevisbördan när det gäller miljökonsekvenser i skogen — skall den som äger skogen eller myndigheten ta det ansvaret? Kan miljöpartiet svara på den frågan — ja eller nej? Den är principiellt mycket intressant. Till Lars Ernestam vill jag säga: Nej, diskussionen kring de konflikter mellan olika intressen som kan uppstå i fjällnära områden kommer inte att vara avslutad. Det sade vi redan 1985. Men diskussionen skall i första hand ske på det lokala planet ute i det aktuella länet. Det är där den demokratiska dimensionen i den här frågan har fått allt större tyngd. Ernestam talade om bräckliga direktiv. Läs rapporten, Ernestam! Det är den som senare skall ge oss det sakliga underlaget för att diskutera vilka åtgärder som här behövs och vilka som är befogade att vidta. Har vi inte råd att avstå från dessa skogar, frågade Ernestam. Jo, Ernestam, om det inte funnits människor som levde här uppe tror jag också att det skulle ha varit mycket lätt att avstå från att avverka dessa skogar. Det beslutet hade då varit lätt att fatta. Men det finns människor som vill leva och arbeta här, människor som behöver leva av någonting. De människor som har kommit direkt uppifrån de här bygderna och vädjat till oss om förståelse för sin livsmiljö har gjort ett mycket starkt intryck på mig. Lennart Brunander sade litet vårdslöst att ortsbefolkningen skall få vara med.

Jag talar inte om att de kan få vara med på någon kant, utan nu handlar det om ett verkligt inflytande för kommunerna. De har själva sagt att de är beredda att ta ansvaret och att de vill ha det inflytandet över sin egen situation. Från socialdemokraterna tvekar vi inte att gå vidare på demokratisk väg.

Herr talman! Människorna måste kunna leva i de områden som här är berörda, sade Jan Fransson. Jag delar den uppfattningen. Det är en av de stora svårigheterna här: Självfallet måste de människor som bor och lever i de här områdena få stöd för sin försörjning. Det behövs regionalpolitiska insatser. Det är därför vi har föreslagit så många miljoner mer än regeringen för att sätta in i det området. Men låt oss då dra ut konsekvenserna av det resonemang som Jan Fransson för om att vi för att klara sysselsättningsfrågorna kan göra avverkningar som går emot naturens krav! Man kan anföra precis samma synpunkter om regnskogarna i Brasilien. I det överbefolkade landet har man inte tillräckligt med arbetstillfällen; därför låter man kolonisatörer gå in i regnskogarna och röja och bränna dem. Men samtidigt förstör man den ekologiska balansen. Det är litet av samma sak här: Vi måste få till stånd en rimlig hänsyn till och bevara de resurser som finns kvar här. Jag trodde verkligen att Jan Fransson förstod att vi i dag måste gå in med andra resurser och inte överutnyttja skogen. När socialdemokraterna hela tiden kommer tillbaka till att hänsynen till sysselsättningstillfällena måste gå före hänsynen till vad naturen tål blir vi bekymrade. Vi har den uppfattningen att vi har ett solidariskt ansvar att gå in. Därför har vi tagit upp frågorna om överföringspost från domänfonden till naturvårdsfonden, om särskilda pengar för regionala insatser, om bytesmark och mycket mycket annat, men de förslagen har röstats ned av socialdemokraterna. Och i direktiven står det att skyddsinsatserna inte får innebära så stort intrång att det uppstår ersättningsanspråk. Det är därför jag tycker direktiven är svaga. Jag skulle vilja att Jan Fransson talade om för oss om han tror att fjällskogarna kommer att få det skydd som de behöver. Jag tror nämligen inte att han tror det — han sade att den diskussion vi har haft sedan 1985 kommer att fortsätta. Vad vi i folkpartiet vill är att den diskussionen skall föras till ett slut, att det skall bli klarlagt vilka områden som skall bevaras, att det skall ställas resurser till förfogande och att vi i de områdena skall få en naturvård som är värd namnet.

Herr talman! På vem ligger bevisbördan när det gäller miljökonsekvenserna i skogen — myndigheten eller skogsägaren, frågade Jan Fransson. Jag föreställer mig att det måste vara myndigheten, eftersom det är myndigheten som kan utfärda förbud eller anvisningar om hur det skall gå till när det gäller de extrema skogsbruksmetoderna, främmande trädslag, osv. Jag vill dock hålla dörren öppen för flexibla lösningar för att få till stånd så bra konsekvensanalyser som möjligt. När det gäller skyddet av de fjällnära skogarna vill jag säga att dessa skogar just nu huggs ned i förskräckande hög takt. Det är därför den här debatten blir så hård. Alltsedan domänverket tog bort sin skogsodlingsgräns har dessa fantastiskt fina urskogar skövlats i förskräckande takt. Som jag sade finns i tilläggspropositionen, som vi skall behandla här de närmaste veckorna, förslag igen om att vi skall öka virkesuttaget i de fjällnära skogarna till ASSI i Norrbotten. Jag tycker Jan Fransson försöker föra oss bakom ljuset när han försöker ge sken av att det här skulle fixa sig på något sätt. Men det är just för att det inte fixar sig som vi och de ideella naturoch miljöorganisationerna driver den här frågan. Det är naturligtvis också därför vi kräver ett moratorium. När det gäller hyggesstorleken så finns det skräckexempel på hyggen som är på tusentalet hektar i Norrlands inland. Sådana tas inte upp numera, men det finns alltså skräckexempel från 60-talet. Det är också så att när människor ser på hyggen tänker de inte på samma sätt som skogsbrukaren när de definierar hyggen. I princip är ett hygge som är ett eller två år gammalt inte ett hygge längre, för då har återväxten börjat så smått, men i vanliga människors ögon är de hyggen. Har man då hyggen som tas upp år efter år intill varandra uppfattar människor dem som ett sammanhängande hygge även om definitionsmässigt, på skogligt språk, bara en mindre del är hyggen och resten ungskog. Påståendet är inte särskilt osakligt. Jag måste än en gång beklaga att socialdemokraterna sviker sina vallöften. Jag beklagar det speciellt djupt eftersom jag har jobbat med de fjällnära skogarna inom Naturskyddsföreningen många år och blev väldigt glad när socialdemokraterna inför valet i höstas sade att de nu skulle inrätta en naturvårdsgräns — men så svänger de på det här sättet. Det är tråkigt.
Herr talman! Jan Fransson påstår att jag litet vårdslöst sagt att ortsbefolkningen visst skall vara med, men jag får väl i stället läsa innantill ur reservationen för Jan Fransson. ”Utskottet delar den mening som framförs av centerpartiet att lokalt anpassade skogsbruksmetoder måste tillämpas i de fjällnära skogarna. Bondeskogsbruket har som motionärerna framhåller traditionellt kunnat bedrivas småskaligt, utan konflikt med naturvårdsintressena, medan de stora markägarna, domänverket och bolagen bedriver ett utpräglat storskaligt skogsbruk i de fjällnära skogarna. För att närmare klargöra hur gränsen skall utformas bör en parlamentariskt sammansatt grupp tillsättas under medverkan av företrädare för naturvården och ortsbefolkningen.” Jan Fransson hänvisar vidare till NRL. I naturresurslagen har ju inte den enskildes rätt blivit större i detta sammanhang. Det är väl snarare så att samhället har tagit till sig en del av det, och det var ju en del av dessa frågor som vi diskuterade. Kommunen har naturligtvis möjlighet att använda områden för det rörliga friluftslivet. I det sammanhanget kan den enskildes rätt få stå tillbaka, men vi vill att ortsbefolkningen skall ha rätt att vara med och bestämma. Människor skall kunna fortsätta en verksamhet som de har bedrivit i många herrans år. Men jag vet att Jan Fransson och socialdemokraterna gärna vill hålla domänverket om ryggen i den här frågan, och det är faktiskt domänverkets avverkningar tillsammans med bolagens i de fjällnära skogarna som har skapat dessa bekymmer. Uppe i norra Sverige är det domänverket som är den dominerande ägaren av dessa marker. Det är domänverkets sätt att bedriva avverkningar som har gjort att dessa diskussioner och problem har uppstått. Det går i dag ut över ortsbefolkningen. Egentligen är det mot domänverket som kritiken skall riktas. Hade domänverket och bolagen bedrivit ett skogsbruk som liknat de bosattas så hade problemet inte uppstått utan man hade kunnat fortsätta. När det gäller naturvårdshänsynen i skogsbruket, vilket Jan Fransson också berörde, vill jag nog ändå hävda att den utvecklats till det bättre med åren. Det finns en mycket stor förståelse och även ett intresse för naturvårdshänsyn bland skogsägarna i dag. Det är litet annorlunda när man skall bygga vägar och annat. Då tar man inte på långt när de naturvårdshänsyn som skogsägarna själva tar.

Herr talman! Jag har tidigare nämnt den utvärdering som skogsstyrelsen gjort och som är ute på remiss. Den handlar om uppföljningen av 1985 års beslut i riksdagen om det fjällnära skogsbruket. Behovet av den här faktaredovisningen framstår som helt uppenbart, inte minst efter Roy Ottossons sista inlägg, där han sade att det avverkas i en förskräckande takt. Jag har faktiskt rapporten här i bänken, Roy Ottosson. Där finns fakta, och de är precis de motsatta mot vad han hävdar. Arealerna avverkad skog sjunker och hyggesstorlekarna har blivit ganska drastiskt mindre. Jag vill påstå att den utveckling som pågår ligger väl i linje med riksdagens intentioner i beslutet 1985 och i senare uttalanden. Lars Ernestam har med egna öron fått höra att de människor som bor här uppe inte tror på det alternativ som ni talar om. Ert alternativ har ingen trovärdighet hos de människor som är berörda. Ernestam framhärdar: från Stockholmsperspektivet vet han allra bäst. Även Lennart Brunander lever kvar i Stockholmsperspektivet och det centralistiska tänkesättet. Han säger att ortsbefolkningen får vara med i en utredning. Min fråga var: Är ni från centerns sida beredda att koppla markanvändningsplaneringen till den kommunala planeringen, där de demokratiskt valda kommunfullmäktige i kommunen har ett direkt och avgörande inflytande? Det är den fråga det handlar om. Frågan till centern ligger kvar i luften efter den här debatten: Var finns viljan till decentralisering när vi väl kommer till konkret behandling?

Herr talman! Jag skall i mitt anförande endast ta upp moderata samlingspartiets syn på frågan om de fjällnära skogarna. Till att börja med konstaterar jag att när jag ser vilka som är med i denna debatt finner jag att det är uteslutande människor från de sydligare delarna av landet som representerar partierna — utom Maggi Mikaelsson från vpk, som också kommer att ta upp denna fråga. På samma sätt är det ju i alla sammanhang: det är folk från södra Sverige som vet bäst hur man värnar miljön i fjällområdena. Här nere, där man hugger ned skogen, asfalterar Prot. 1988/89:112 marken och bygger bostäder, vet man hur skogen på andra ställen bäst skall skötas. Vi som är verksamma i de områden där skogsbruk och skogsvård bedrivs omyndigförklaras. Jag undrar om det är en medveten linje att driva denna fråga så hårt. Gör man det för att vilseleda sina egna väljare med tanke på hur man här nere behandlar miljön och hur litet som här protesteras? Det är närmast tragikomiskt att höra Lennart Brunander säga att det är väldigt viktigt att ha ortsbefolkningens stöd. Jag vet inte om Lennart Brunander någonsin har varit i de trakter som vi diskuterar — så som han yttrar sig. Det är väl tvärtom en storm bland centerpartisterna i Västerbottens fjällkommuner — och även bland folkpartisterna, kan jag berätta för Lars Ernestam — mot det ställningstagande som dessa båda partier gjort i den här frågan. Jag tycker ni skall ta åt er av den kritiken. Era partivänner där uppe har verkligen klart för sig vad de talar om. Det är förvånansvärt att centerpartiet och folkpartiet kan stödja det här förslaget. Man kan fråga sig om det behöver konstrueras en naturvårdsgräns, och skulle den över huvud taget hamna på rätt ställe i så fall? Ja, vi moderater anser att det inte behövs en sådan gräns. Skogsvårdslagen är i allra högsta grad till fyllest. Riksdagens beslut 1985 har också fått mycket goda effekter. Jan Fransson nämnde några siffror som jag tycker att man kan betona ytterligare. I 1985 års beslut fastställdes att hyggesstorlekarna inte skulle överstiga 40 ha. Man kan i den här rapporten konstatera att medelhygget 1985 uppgick till 21 ha för att nu vara nere i 14 ha. Hyggesplöjningen har i stort sett upphört och planteringen av Contorta och andra främmande trädslag i områdena i fråga är mycket obetydlig. Jag för min del vill påstå, att skulle man inrätta den här naturvårdsgränsen, skulle det bli en motsatt effekt. Man skulle föra in vissa områden som inte alls passar samtidigt som man förmodligen skulle förlägga områden som finns längre ned men som ligger i svåra höjdoch klimatlägen utanför gränsen. Därför säger moderaterna bestämt nej. Jag hade tillfälle att besöka landsbygdsriksdagen i Umeå, där människor från hela landet hade samlats. Det var inte alls bara norrlänningar. I det utskott som behandlade denna fråga hade det lagts fram ett förslag om stopp för avverkning av fjällnära urskogar och om att Svenska naturskyddsföreningens förslag om inrättande av en naturvårdsgräns skulle stödjas. Det är kanske onödigt att påpeka att utskottsordföranden var en stockholmare. Därav resultatet och den stora sakkunskapen, tydligen. Det blev en mycket livlig debatt där jag och andra deltog. Glädjande nog resulterade det hela i att en mycket stor majoritet av landsbygdsriksdagens ledamöter avvisade utskottsförslaget. Kunde man vänta sig något annat då landsbygdsriksdagens motto var en levande landsbygd och natur. Hade utskottsförslaget blivit landsbygdsriksdagens förslag hade ju detta motto bara blivit tomma ord. I likhet med många andra anser vi moderater att den fjällnära skogen skall skyddas mot storskaligt skogsbruk. Detta får då inte resultera i att det läggs en död hand över stora delar av fjällkommunerna. Det helt avgörande fel som reservanterna enligt min mening gör är att de vill stoppa de storskaliga avverkningarna på domänverkets marker — det vill även vi moderater — samtidigt som man vill att äganderätten skall ligga kvar hos domänverket. Vad händer då? Jo, domänverket kan ju av ekonomiska skäl inte driva ett småskaligt skogsbruk. Det skulle bli ekonomiskt förödande. Därför skulle det läggas en död hand över fjällkommunerna. Här rör det sig om industrioch sysselsättningsfattiga kommuner. Sågverksindustrin är ofta den enda betydande industrin på orten. Följden blir då råvarubrist och ytterligare koncentration till kusten. Lars Ernestam sade att man inte vill lägga någon död hand över det hela. Samtidigt ställde han i en replik frågan: Har vi inte råd att bevara de här skogarna? Som han uttalar sig kan man tro att skogarna skall ligga orörda. Enligt mitt sätt att se skall skogarna bevaras genom att vi vårdar och brukar dem på ett vettigt sätt. Vi moderater har framhållit att de fjällnära skogarna representerar stora naturvärden och har stor betydelse för rennäring och turism och att de helt bör undantas från storskaligt skogsbruk. Men som konsekvens av detta måste man då sälja ut domänverkets arealer till ortsbefolkningen. Det är nödvändigt för att man skall kunna bedriva ett småskaligt skogsbruk, hålla sågverksindustrin i gång och bevara levande bygder. Det rör sig om 500 000 ha, framför allt i Västerbotten och Norrbotten. Det skulle kunna bli ett mycket betydande ekonomiskt tillskott och många arbetstillfällen, om man sålde ut till ortsbefolkningen. Många påstår att det är fråga om impediment som det inte går att utnyttja. Men många av områdena är inte så improduktiva som det sägs. Tvärtom kan det vara ganska produktiva områden, om de sköts på rätt sätt. Jag vill påstå att man här med mycket gott resultat har bedrivit småskaligt skogsbruk under flera generationer, utan att det har uppstått någon konflikt med vare sig naturvård, samer eller turism. Tvärtom har näringarna kompletterat varandra på ett mycket fint sätt. Vi vill som sagt att domänverkets skogar snarast säljs ut till ortsbefolkningen, till gemensamhetsskogar som då kan ägas av samebyar och lokalbefolkning. Då garanteras småskaligheten, och man får ett arbetsintensivt skogsbruk med naturvårdshänsyn. Tyvärr har vi inte fått stöd av folkpartiet, centern och andra när det gäller att få bort den förlamande inställning som har börjat sprida sig i de här områdena på grund av talet om naturvårdsgräns. Jag ser landsbygdsriksdagens ställningstagande som ett mycket hoppfullt tecken på att de här bygderna skall kunna fortsätta att leva och utvecklas. Det är min förhoppning att även den här riksdagens majoritet skall inta samma ståndpunkt. Majoriteten inger ett hopp, eftersom den säger nej till en naturvårdsgräns. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga att våra förslag leder till det som naturvårdsgränsens tillskyndare är ute efter, dock utan att det läggs en död hand över de berörda fjällkommunerna.

Herr talman! Jag vill bara ge Hans Dau en sakupplysning. Jag kommer ifrån Västernorrland och är alltså inte sörlänning. Tidvis har jag också arbetat i de trakter som berörs av diskussionen om de fjällnära skogarna. Flera somrar har jag tillbringat i de fjällnära skogarna, osv., varför jag inte är alldeles okunnig om hur det är där uppe. Visst är vi inom miljöpartiet helt eniga. Detsamma gäller miljöpartierna i kommunerna i Västerbotten och Norrbotten, framför allt i Västerbotten varifrån protesterna kommer. De är med på den linje som jag har talat för i dag. Vi är alltså helt eniga inom miljöpartiet, och det är vi stolta över. Jag noterar också att Naturskyddsföreningen är fullständigt enig, även uppe i norr. Man har utfört noggranna analyser och ställningstagandet är mycket väl genomarbetat. Vi behöver en naturvårdsgräns i de fjällnära skogarna. Det är vi fast övertygade om, och det kommer vi att arbeta för även i fortsättningen. Tack!

Herr talman! Jag tycker att det skulle vara mycket intressant att få verifierat om Hans Dau är representativ för moderaternas syn på naturvårdsfrågorna. Det vore intressant för många naturvårdsvänner i landet att få detta klarlagt. Hans Dau höll ett mycket demagogiskt anförande. Han säger att om jag bor i Närke får jag inte uttala mig om någon annan del av landet. Hans Dau skall alltså inte få uttala sig om någonting som gäller t.ex. Stockholm, Skåne eller Närke. Men riksdagsledamöterna är faktiskt valda för hela landet. Är det moderaternas uppfattning att man bara får tala i frågor som gäller den egna landsdelen? Det skulle vara intressant att få veta hur det ligger till. Jag vet att det här är en svår fråga i de berörda områdena. Människorna som bor och bygger i dessa områden har svårt när det gäller arbetstillfällen. Socialdemokraterna har då, Hans Dau, valt vägen att överutnyttja skogen. Speciellt gäller detta domänverket. Andra har sparat sin skog, men nu skall den avverkas och då uppstår det problem. Det är där som problematiken ligger, men vi har inte sett mycket stöd från moderaternas sida när det gällt anslag och överföring av pengar från domänfonden till naturvårdsfonden för att få ersättningsmark och mycket annat. När det gäller anslagen över huvud taget har moderaterna i stället velat sänka beloppen. Jag tror inte att vi helt kan lita på att moderaternas politik i det här sammanhanget skulle ge skogarna det skydd som behövs.

Herr talman! Hans Dau säger att ”vi vill sälja ut domänverkets skogar, det är lösningen här uppe”. Jag tycker att det är viktigt att ändå påpeka hur ägofördelningen ser ut i Västerbotten ovanför skogsodlingsgränsen när det gäller den mark där skogsbruk bedrivs. Domänverket har 5 96. Det är inte så mycket att fördela. Privatskogsbruket har 75 26 och bolagen 20 96. Moderaterna har fallit in i vanan att använda begrepp som är svåra att diskutera. Vad menas med storskaligt skogsbruk? Och vad menas med småskaligt skogsbruk? Om man ändå kunde få någon konkret definition! Vi kanske också kan ställa upp på detta. Är det mindre hyggen som är småskaligt skogsbruk, eller vad är det? Med tanke på debatter vi haft tidigare, då vi ändå har försökt tala begripligt med varandra, tycker jag att det vore på sin plats att vi nu fick en definition på vad det storskaliga skogsbruket är och vad det småskaliga skogsbruket är. Allmänheten är, som jag redan inledningsvis sade, ganska dåligt upplyst om förhållandena. Vi bör tala begripligt så att den svenska allmänheten vet vad vi egentligen menar.

Herr talman! Roy Ottosson säger att han är norrlänning, och det betvivlar jag inte. Han har dock inte lärt sig vad de norrländska människorna i de här bygderna verkligen anser om denna fråga. Det är ju beklagligt. Lars Ernestam talar om naturvårdsvänner. Då kan man ju få uppfattningen att dessa människor som bor i de här kommunerna och som till nästan 100 9; ställer upp på det här — både hans och mina och andras partivänner — skulle vara något slags naturfiender. Jag tror att dessa människor är mer naturinriktade än vad många andra är. Jag sade inte att man inte skulle få uttala sig. Jag sade bara att det är ganska typiskt att de som vet bäst, de som uttalar sig mest om det här, kommer från Sydoch Mellansverige. Talar man med folk i Norrland, finner man att de är mycket försiktigare, mycket mer lågmälda. Därför har de också en annan syn på det hela. Sedan säger Lars Ernestam att man överutnyttjar skogen. Det är ju så, som Jan Fransson läste ur den här rapporten, att utnyttjandet av denna skog minskar hela tiden, och det tack vare att man har ställt de här kraven på domänverket och andra. Så säger Lars Ernestam att det inte finns några pengar. Men snälla Lars Ernestam, vad vi vill är ju att sälja ut den här skogen till privata ägare. Det behövs ju inga budgetmedel för det, tvärtom får man in resurser. Jag förstår inte vad Jan Fransson talar om för ägandeprocent i detta sammanhang. Det är helt klart att 53 20 av de fjällnära skogarna i Västerbotten ägs av domänverket — 800 000 hektar, varav 500 000 hektar är tillgängliga. Det är väl viktigt att vi talar om vad som är storskaligt och vad som är småskaligt skogsbruk. Jag tror inte att tiden räcker till för att utreda detta nu. Men jag tror att Jan Fransson och jag har ganska likartad uppfattning om det. Från vissa kretsar har det ju framhållits att man skall ha någon sorts blädningsskogsbruk och att man näst intill skall bära fram virket. Det är klart att ett småskaligt skogsbruk även skall kunna ha hyggen — det är ju inget som helst fel. Det går inte att bedriva skogsbruk i de här områdena och få en vettig föryngring på annat sätt. Men jag tror inte att domänverket av ekonomiska skäl vare sig kan eller vill driva vad jag menar med småskaligt skogsbruk, nämligen att man har skonsamma metoder, små hyggen och framför allt, när det gäller föryngringar, att man använder en teknik som kanske är ganska arbetskrävande och kostsam men som passar de privata småskogsbrukarna mycket bra.
Herr talman! Hans Daus anförande innehåller mycket av de missuppfattningar som råder i den här frågan och som också sprids. Denna naturvårdsgräns skulle i sig själv innebära ett stort intrång för berörda människor, och den skulle fastläggas från centralt håll. I den reservation som föreligger står det ju klart och tydligt angivet att den skall fastläggas i nära samråd med de på orten boende och de markägare som är berörda. Det är detta som är det viktiga, och man står inte så långt ifrån varandra. Men på något sätt har det — om jag får använda uttrycket — gått troll i den här frågan. Bara man hör ordet naturvårdsgräns, upplever man det i dessa områden som någonting som man måste gå emot. Jag tror att om vi hade haft en annan politik i dessa områden, om vi långsiktigt hade arbetat för en annan regionalpolitik, där man inte enbart hade behövt nyttja den skogsresurs som finns, så hade vi inte varit i det läge som råder i dag. När Hans Dau säger att vi i vissa områden inte har fått överutnyttja den skogsresurs som finns där, då tycker jag att han har en felaktig uppfattning. Vi har sett — och alla vet — att det finns områden där man har överutnyttjat skogsresurserna, och det gäller en hel del av domänverkets mark.

Herr talman! Hans Dau frågar varifrån jag har fått uppgifterna. Från skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten. På 5 Jo av domänverkets areal ovanför skogsodlingsgränsen planeras skogsbruk. Det är inte mycket att dela ut. För det är väl inte så att moderaternas förslag här, att överföra domänverksmark till privata skogsägare, innebär att man skall börja avverka inom de skogar som domänverket har lämnat orörda när det gäller skogsbruk? I så fall är det ju en utvidgning av avverkningarna i det här området. Jag tycker att det är beklagligt att vi i denna kammare använder begrepp som förvillar den breda allmänheten. Vi har samtliga all anledning att bedriva ett upplysningsarbete när det gäller den svenska skogen och svenskt skogsbruk. Jag refererade inledningsvis till hur illa upplyst man egentligen är. Det finns mellan 4 000 och 5 000 privata skogsägare som är berörda uppe i dessa trakter. Det är om dem vi talar. Då har man försökt definiera begreppet småskaligt skogsbruk och sagt: Skulle vi gå in på de metoderna, så skulle vi förlora 2 000 kr. i månaden av vår utkomst; en fjärdedel av vår utkomst skulle försvinna. Det är den bisarra verkligheten för de människor vilkas öden vi egentligen diskuterar här i dag.

Herr talman! Lars Ernestam säger att man hajar till och protesterar bara man hör ordet naturvårdsgräns. Ja, undra på det, Lars Ernestam, så många olika bud som har legat när det gäller detta och så bisarra förslag som man har haft om hur skogsbruk skulle få bedrivas ovanför naturvårdsgränsen. Sedan har ni hela tiden retirerat mer och mer. Men ni har ännu inte kunnat precisera er, och folk är fortfarande väldigt uppskärrade och vet att det skulle bli ett stort ingrepp om man skulle drabbas av den här gränsen. När det gäller frågan hur mycket som avverkas där vill jag säga att det i skogsstyrelsens rapport helt klart står att 80 96 av dessa skogar inte har rörts de senaste 25 åren. Det är alltså inte så våldsamma arealer som man har avverkat. Det har ju också andra sagt här förut. Jag tyckte att det var onödigt att Jan Fransson och jag skulle diskutera frågan om storskaligt och småskaligt skogsbruk. Det som folk har blivit rädda för när det gäller småskaligt skogsbruk är ju det småskaliga skogsbruk som Svenska naturskyddsföreningen, Lars Ernestam och andra har pratat om. Jag tror att Jan Fransson och jag har ganska likartad uppfattning om vad småskaligt skogsbruk är.

Herr talman! Hans Dau säger att han tror att moderater och socialdemokrater är överens om ganska mycket, och det är ju någonting som vi har blivit varse under den senaste riksdagsperioden. Jag skall ägna mitt inlägg åt frågan om de fjällnära skogarna och deras framtid, något som har debatterats långt före min tid i riksdagen. Jag har suttit och läst i gamla betänkanden, och det är intressant att se vad som hänt under åren. De senaste månadernas debatt i mitt hemlän, Västerbotten, har fått känslorna att svalla, och många hårda ord har sagts. På ena sidan har det stått en del — jag säger en del — av de människor som bor och arbetar i de här områdena, skogsägare och kommunala företrädare. På den andra sidan har man ställt framför allt Naturskyddsföreningens krav om en naturvårdsgräns. Det har redan sagts ett antal gånger i dag att införandet av en sådan gräns skulle vara att lägga en död hand över inlandet. Min uppfattning av den debatt som har förts är att så fort någon säger ordet naturvårdsgräns lägger man en död hand över en seriös diskussion om det framtida skogsbruket i de fjällnära områdena. Att döma av antalet riksdagsmotioner som väckts i frågan finns oron för fjällskogen i samtliga partier. Om man läser utskottsbetänkandet, kan man också se att det finns en oro för att de restriktioner som gäller i dag inte skall vara tillräckliga. Mot den bakgrunden har det fattats beslut om en snabbutredning, som skall ta upp frågor om behovet av att förtydliga och skärpa skogsvårdslagstiftningen. Utredningen skall särskilt pröva behovet av ett uttryckligt förbud mot avverkning av skog på impedimentmark och att markanvändningsplanerna skall kunna användas så att man kan dra gränser för skogsbruket på ett sådant sätt att olika intressenters krav, bl.a. naturvårdens, skall kunna tillgodoses. Ja, men det är ju bra saker — det tycker vi i vpk också! Det är bara synd att utredningen inte fick bli klar innan vi skall behandla betänkandet här i dag. Den skall vara klar om tre veckor, och det hade naturligtvis varit mycket bättre om vi hade vetat mer om de slutsatser som utredningen kommit till. Att det tillsätts en snabbutredning den 2 mars, som skall vara klar den 1 juni, måste ju tyda på att det finns någonting som man är orolig för. Herr talman! Det är ganska märkligt att läsa direktiven till snabbutredningen och samtidigt höra representanter för socialdemokraterna i olika fora mer eller mindre ta avstånd från de krav som ligger i direktiven, plus diskussionen om svaren på frågorna som Naturskyddsföreningen ställde före valet. Eftersom jag är ny i riksdagen och eftersom den här frågan också är ny för mig i detta forum, har jag lyssnat på argumenten från alla håll och verkligen försökt se var konflikten finns, men jag måste påstå att ju mer jag lyssnar, desto märkligare blir diskussionen. Jan Fransson ser detta som en demokratifråga och vill att kommunerna skall få ta ansvar, att besluten skall decentraliseras. Det är kanske i och för sig socialdemokraternas nya modell för utvecklingen, men här för man ut beslutsrätten utan att ge de förutsättningar som krävs för att kunna leva upp till ansvaret. Vilken handlingsfrihet, Jan Fransson, har en inlandskommun i Västerbotten, där SJ har lagt ner vagnslastcentralen, där posten har lagts ner, där kommunen inte har råd med vare sig daghem eller hemtjänst, när arbetstillfällena försvinner för att samhället inte vill satsa på infrastrukturen som skall göra det möjligt att bo där uppe? Vilken handlingsfrihet har man i en sådan kommun att säga att vi skall spara skogen därför att den är en värdefull naturresurs och vi inte vet om vi får en återväxt till en rimlig kostnad, när ett sådant krav ställs mot några arbetstillfällen ytterligare några år? Kommunerna har inte en reell chans att agera utifrån miljöhänsynen, som det ser ut i dag. Sedan är det faktiskt så — Jan Fransson har gått ut ur kammaren, men de närvarande kan ju få höra det — att jordbruksutskottet uppvaktades också av andra människor och organisationer som är mycket oroade över utvecklingen i de fjällnära områdena. Men den gruppen var inte alls lika högljudd som den andra, så den har kanske inte bara Jan Fransson utan även Hans Dau och andra i utskottet glömt. Eller är det så att man struntar i de människor som är oroade över utvecklingen? Vi accepterar inga fler restriktioner, säger inlandskommunerna och många av dem som har skog i de här områdena. Jag kan förstå den känslomässiga reaktionen mot ett intrång i den privata äganderätten, men vad jag inte kan förstå är när nejsägeriet blir något slags självändamål. Om det nu vore så att skogsvårdslagen räckte i alla lägen, varför har det då fattats beslut om en snabbutredning? Och varför kom beslutet om de fjällnära skogarna 1985? Varför skriver man från samtliga partier motioner om just den här skogen? Måste det inte ändå tyda på att det gjorts fel förut, att det har avverkats för mycket skog på fel platser, att det finns områden där det varit svårt att få ny skog att växa, att det finns områden där det över huvud taget inte kommer ny skog, om man med skog menar träd som på sikt kan ge rimlig avkastning? Kan det vara så att det finns områden där man faktiskt har gjort fel? Varför skall det vara så svårt att få en seriös diskussion om den resurs som de fjällnära skogarna utgör, om att skog är mer än bara träd som skall avverkas och säljas när konjunkturen är lämplig? Målet för oss i vpk är självfallet att befolkningen i inlandet skall ges förutsättningar att försörja sig där. För att det skall vara möjligt krävs det insatser på många olika områden, och där är fjällskogen och nyttjandet av den en del. Kanske kan det finnas bättre sätt att utnyttja den resurs som fjällskogen faktiskt är än att avverka den på traditionellt, strikt företagsekonomiskt sätt. Det framgår av betänkandet att i Norrland består en tredjedel av den produktiva skogsmarken i fjällnära områden av kalmark, plantoch ungskog. Såvitt jag kan förstå, är den tredjedelen i huvudsak tillkommen under 80-talet, eftersom skogen är avverkad efter det att domänverket tog bort sin skogsodlingsgräns. Den gränsen hade man därför att man ansåg att det inte lönade sig att hugga skog där uppe, men gränsen togs bort på grund av att det rådde brist på avverkningsmogen skog i andra delar av inlandet, att det tillkommit nya avverkningsmetoder och att man byggde vägar. Att hyggesstorleken har minskat, som någon har sagt tidigare, är bra. Men 14 hektar är faktiskt också en ganska stor yta. Det motsvarar bortåt 30 fotbollsplaner — det kanske är lättare att föreställa sig det måttet. Orsaken till att hyggesstorlekarna minskat diskuteras inte. Om man väger in både en exceptionellt kall vinter och en exceptionellt snörik vinter i de här områdena, kanske det inte kan uteslutas att också de förhållandena har påverkat avverkningen. Intressenter som väldigt litet har fått komma till tals i debatten om fjällskogen är samerna och renskötseln. De hänglavsbärande skogarna utgör ju en viktig del av renens födområde. Att få sammanhängande områden utan stora kalhyggen närmast fjällkedjan har stor betydelse också för rennäringen. Sedan vill jag litet grand kommentera påståendet att domänverket inte skulle ha råd att driva ett småskaligt skogsbruk. Är det någon som borde kunna ta hänsyn till naturens krav, så är det väl ett statligt bolag! Men som vanligt, liksom när det gäller SJ, är socialdemokrater och moderater rörande eniga: statliga bolag skall ha företagsekonomiska lönsamhetskrav på sig — men så går det som det går också. För övrigt kan jag konstatera, vilket flera här har gjort, att problemet inte är brist på virke, utan det är snarare att det inte avverkas nog mycket i andra områden. Den fjällnära skogen finns det däremot problem med. Herr talman! Jag skall alldeles strax sluta, men jag vill erinra kammaren om det starka engagemang som finns i Sverige i dag, kanske framför allt bland barn och ungdomar, för regnskogarna som är världens lungor. Jag hoppas att vi också kan få ett sådant engagemang för fjällskogen, eftersom skogen är en global resurs, och att vi kan se till alla de värden som just den skogen har.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att ta tillfället i akt att replikera Maggi Mikaelsson då det gäller vpk:s uppfattning. På landsbygdsriksdagen, som jag nämnde förut, var tillsammans med mig och några stycken till den stridbaraste kämpen mot att man skulle upprätta en naturvårdsgräns Maggi Mikaelssons partivän och företrädare i riksdagsbänken, John Andersson. Han har även varit här och uppvaktat jordbruksutskottet. John Andersson är ju dels skogsbrukare i detta område, dels kunnig om förhållandena här uppe. Han delar ju helt den uppfattningen att man inte bör införa den här gränsen. Maggi Mikaelsson sade att alla inte var lika högljudda. John Andersson är i och för sig lågmäld, men då det handlar om dessa frågor blir han ganska högljudd.
Herr talman! Jag undvek i mitt anförande att nämna ordet naturvårdsgräns, eftersom det just är ett rött skynke för moderaterna. John Andersson och jag har inte riktigt samma uppfattning. På samma sätt har jag förstått att ett antal moderater inte delar Hans Daus uppfattning. Att det finns olika uppfattningar om fjällskogsbruket kommer vi att få leva med, men vi borde kunna få en seriös debatt om hur vi kan ta till vara samtliga de resurser det innebär att vi har ett skogsbruk i de fjällnära områdena.
Herr talman! Jag vill bara till Maggi Mikaelsson säga att ordet naturvårdsgräns inte är ett rött skynke för oss. Vi anser att man uppnår de begärda effekterna på ett mycket bättre sätt genom de åtgärder vi har föreslagit. Man får ett bättre naturskydd, man får ett bättre utnyttjande av resurserna, och man får framför allt tillfälle till arbete och sysselsättning i dessa områden för den befolkning som vill bo kvar där.
Herr talman! Det är nog, Hans Dau, inte så stor chans att vi kommer överens, men jag kan läsa innantill i moderata samlingspartiets reservation, att moderata samlingspartiet tycker ”att det fjällnära barrskogsbältet står för så stora naturvärden och har så stor betydelse för rennäringen och turismen att det i sin helhet bör undantas från storskaligt skogsbruk”. Hans Dau har inte sagt någonting om vad han menar med ett småskaligt skogsbruk. Det enda han har sagt är att domänverket inte skulle klara av det. Under ett möte i Sorsele framkom att de bönder eller skogsägare som var emot begränsningar också var väldigt mycket emot ett småskaligt skogsbruk.